Herr talman! Det program för att stimulera konjunkturen och bekämpa arbetslösheten som vi nu behandlar är givetvis av utomordentligt stor betydelse. Det kostar mycket pengar, och därför är det så mycket mera angeläget att insatserna sätts in på områden där effekten blir störst. Den allmänna inriktning av de statliga åtgärderna som regeringen föreslår och utskottsmajoriteten tillstyrker vill jag gärna ge min anslutning till. ; På en enda punkt har jag emellertid en mot finansutskottet avvikande uppfattning. Det gäller punkten 22 om allmänna beredskapsarbeten, där jag i likhet med reservanterna och riksdagsmännen på Bohusbänken anser att dessa medel också bör disponeras för statliga stödbeställningar av kantsten. Jag kan helt instämma i det anförande som herr Magnusson i Grebbestad höll före middagspausen. Stenindustrin har under årens lopp drabbats hårt och undergått en kraftig strukturomvandling. Från att ha omfattat 8 000 sysselsatta i enbart Bohuslän är arbetsstyrkan nu nere i 400 å 500 man. Av dessa sysselsätter kantstensindustrin ca 300 man. En del av dessa har sagts upp, och för övriga har meddelats varsel om uppsägning per den 1 juni nästa år. Nu kanske någon tycker att man inte behöver slå vakt om en näringsgren som bara omfattar några hundra personer vilkas medelålder är mycket hög. Vad som emellertid komplicerar läget är att denna industri är lokaliserad till områden där näringslivet i övrigt är mycket svagt. De stenhuggare, för vilka varsel utfärdats, bor och arbetar i norra Bohuslän. De få industrier som finns där arbetar under mycket knappa förhållanden. Facitkoncernen har där två företag som hittills varit de dominerande industrierna i de två nordligaste kommunerna. Det ena företaget har redan lagt ned sin verksamhet. Det andra har permitterat 25 man, och ytterligare permitteringar är aktuella för kanske ett hundratal man. Länsstyrelsen och arbetsmarknadsmyndigheterna liksom kommunerna försöker på olika sätt förstärka bygden med lämpliga företag, men det har hittills inte kunnat ske på ett tillfredsställande sätt. Visserligen har några företag etablerats i området, men det räcker inte för att kompensera den minskning i sysselsättningen som skett inom andra, vikande näringsgrenar. Vi kan i detta läge inte acceptera att man låter varslet för de 300 stenarbetarna löpa ut. Nu bör väl utskottets betänkande tolkas så, att möjligheter att lägga ut beställningar till kantstensindustrin finns, och det ser jag som positivt. Att man också vill pröva andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder är givetvis bra. Men inrikesutskottet säger i sitt yttrande, som finansutskottet hänvisar till, att man bör låta de statliga beställningarna komma i andra hand; utskottet hänvisar till förtidspensionering och omställningsbidrag. Det kan jag inte godta. Pensionärer finns det gott om i dessa bygder. Mer än 20 procent av befolkningen är över 65 år. En rekommendation av omskolning till andra sysselsättningar när det gäller en avfolkningsbygd där inga andra arbetstillfällen finns tycker jag närmast verkar cynisk, i synnerhet som två tredjedelar av arbetsstyrkan är över 55 år. Nu tycker jag att man hade bort kunna skriva ett enhälligt betänkande på denna punkt, eftersom man är överens i huvudfrågan, nämligen att arbetsmarknadsstyrelsen skall ha möjlighet att lägga ut beställningar. Jag utgår självfallet ifrån att sådana beställningar skall ske på villkor att varslen om avskedanden tas tillbaka och inte för att minska företagens lager. Men eftersom utskottet i sin skrivning talar om att förtidspensionering och omställningsbidrag skall tillgripas i första hand, ser jag mig nödsakad att på denna punkt rösta för reservationen. I övrigt ansluter jag mig till utskottets förslag.

Herr talman! Under rubriken Lånefonden för bostadsbyggande på s. 53 och 54 i betänkandet nr 47 tar finansutskottet upp två frågor. Den första gäller centerns partimotion 1490, där det krävdes att riksdagen skulle begära att ramen för bostadslån ökades. Avsikten var att ytterligare byggen skulle kunna komma i gång i höst. Den andra frågan gäller förslaget i propositionen 140 om att vissa bostadsrättsföreningar skall få 98-procentig belåning och motionen 1539, där det föreslås att propositionen avslås i denna del. Till den första frågan knyts i finansutskottets betänkande ett särskilt yttrande av center-, folkpartioch moderatledamöterna. Det återfinns på s. 77 och 78 i betänkandet. I den andra frågan föreligger en reservation från samma håll. Reservationen har nummer 16 och finns på s. 76. Förslaget i motionen 1490 — väckt vid höstsessionens början — innebar att man som en konjunkturstimulans skulle öka det reguljära bostadsbyggandet. Det angavs i motionen att ökningen kunde omfatta ca 3 000 lägenheter. Av civilutskottets enhälliga yttrande, lämnat den 28 oktober i år, framgick att det från projekterings— och arbetsmarknadssynpunkt fanns möjlighet att börja byggandet av ytterligare ca 3 000 lägenheter med stöd av bostadslån — just vad som påståtts i centermotionen. Konjunkturbedömningen lämnades åt finansutskottet. Nu är vi några veckor från årsskiftet, då en ny ram står till förfogande. Därför är en sakprövning av yrkandet meningslös. Men en sakprövning var inte meningslös i månadsskiftet oktober/november. En direkt riksdagsbehand ling borde rimligtvis ha givit till resultat ett bifall till motionen. I stället har frågan fått bli en bricka i det spel som regeringen och regeringspartiet drivit för att i anledning av oppositionens motioner hinna framlägga en proposition om konjunkturåtgärder. Medan gräset växer dör kon, heter det. I det här fallet är det dessutom tvivel om att ens gräset har växt. Regeringen har tydligen tyckt att den gjort nog för bostadsbyggandet, när den i oktober helt släppte byggnadsregleringen för lyxvillorna och då beräknade få fram ca 1 500 sådana under hösten. Det är ju inte precis vad kommunalmännen och de bostadssökande hade tänkt sig. Som sagt — det är för sent att nu gå till votering om motionen. Det särskilda yttrandet och min erinran här om dess innehåll har dock sin plats i riksdagstrycket som ett varnande exempel på hur demokrati kan fungera då taktik sätts före realia. Den andra frågan gäller lånegränsen för vissa bostadsrättsföreningar, bl.a. dem som finns i form av HSB och Riksbyggeföreningar. De får nu lån på upp till 95 procent av underlaget. En egnahemsbyggare får lån på upp till 85 procent. I våras föreslog herr Lindkvist och några andra socialdemokrater i en motion att lånegränsen skulle höjas till 98 procent för bostadsrättsföreningarna. Civilutskottets majoritet — inklusive herr Lindkvist — sade nej till detta. En sådan höjning, menade man, är inte så enkel som den ser ut. Motionen borde, som det hette, ”med hänsyn till frågans samband med andra överväganden” överlämnas till boendeutredningen — ordförande är herr Bergman — för skyndsam behandling. Bland andra reserverade jag mig mot även detta och erinrade om att 95 procent inte är en för låg lånegräns, bara man inte låter kostnaderna gå över 100 procent av låneunderlaget. Vi påpekade också att inrikesministern i statsverkspropositionen understrukit att kommunernas möjligheter att lämna borgen för lån till grundavgift tillgodoser syftet att låta bostadsrättsformen bli åtkomlig. Riksdagen följde, med röster från socialdemokrater — inklusive inrikesministerns — folkpartister, kommunister och vissa centerledamöter utskottsmajoriteten och ansåg sålunda att utredning var nödvändig på grund av frågans samband med andra överväganden. — Detta var i april. I höst säger samme inrikesminister, som röstat för utredning och i statsverkspropositionen erinrat om kommunernas borgensmöjligheter, följande: Efterfrågan på bostadsrättslägenheter har sjunkit och måste därför stimuleras genom att lånegränsen höjs. Det har — sägs det — betydelse, särskilt i nuvarande konjunkturläge och bör därför ske snabbt. Inte ett ord sägs om utredningen och om ”frågans samband med andra överväganden”. Även helt bortsett från sakfrågan är förslaget på den här punkten värt att notera. Det innebär att inrikesministern helt struntar i att riksdagen — med 201 röster mot 48 och 34 nedlagda — beställt en utredning. Den del av riksdagen som inte stod bakom detta ville i vart fall inte ha det som nu föreslås. Bara att gå ifrån riksdagsbeslutet är synnerligen anmärkningsvärt. Ännu mer anmärkningsvärt är det att inte ens försöka ge ett skäl — eller i varje fall en förklaring — till varför frågan om höjd lånegräns den 22 april ”har samband med andra överväganden”, men i en proposition den 29 oktober inte anses ha det. Fortfarande helt oavsett sakfrågan: När blev det kutym att behandla riksdagen så här nonchalant? Enbart detta förfaringssätt borde vara skäl nog att fälla propositionen. Har inte regeringen uppfattat vårens riksdagsbeslut, så får väl riksdagen på nytt ge det till känna som det föreslås i reservationen 16. En ytterligare fläck i den här bilden är misstanken att det inte bara är i förslagets framförande som skälen saknas. Det kanske saknas skäl även sett ur regeringens synvinkel. Kan det möjligen vara så, att regeringen — då man skriver sin proposition i anledning av motionerna — helt enkelt sett sig om efter ett ben att slänga åt bostadssektorn sedan man missat det väsentliga: att vidga ramen för det reguljära bostadsbyggandet och det som centern föreslog i motionen 1490? Om så inte är fallet, vad är då det egentliga skälet? Jag tog i det här sammanhanget inte ens upp den konjunkturpolitiska aspekten. Propositionen 140 påstås ju enligt dess egen rubrik innefatta konjunkturstimulerande åtgärder. I sammanfattningen sägs tyngdpunkten ligga på åtgärder som ger en snabb sysselsättningseffekt inom områden som framstår som särskilt angelägna. Därmed reser sig ytterligare en fråga: Hur kan de föreslagna reglerna ge snabb sysselsättningseffekt? Hur många nya bostäder påbörjas som eljest inte skulle ha kommit i gång? Kan man öka byggandet utan att vidga låneramen? Om detta vore möjligt innebär det alltså att man inte blir av med de tänkta bostadslånen på annat sätt. I så fall ligger det väl närmast till hands att omfördela ramen så att de 3 000 startklara projekten kommer i gång. Å andra sidan har vi fått höra från länsbostadsnämnderna att eftersläpningen från i våras kommer att hämtas in i vinter. Jag för min del kan inte se någon konjunkturlogik i det här. Förslaget har i allt väsentligt långsiktiga effekter och avser att påverka fördelningen mellan bostadsrättshus och hyreshus eller, uttryckt på annat sätt, mellan hus som täcker sina självkostnader och hus som går in i hyreslagens bruksvärdesystem. Eftersom det material som civilutskottet redovisat ger vid handen att de rikskooperativa företagen har i stort oförändrad andel i produktionen och ett förbättrat avsättningsläge, så tycks avsikten vara att öka bostadsrättssektorn på de allmännyttiga företagens bekostnad och att begränsa verkningarna av den nya hyreslagen. Det är väl om något ”med frågan sammanhängande överväganden”. En höjning av lånegränsen kan medföra att insatserna blir oförändrade och att endast överkostnaderna stiger. Socialdemokraterna i finansoch civilutskotten har nu noterat de farhågor i denna riktning, som kommunisterna förde fram i våras. Man säger att så får det inte bli. Slutligen — vad säger boendeutredningen och herr Bergman? Hann man komma fram till någonting inom utredningen och delge inrikesministern det i tysthet? Resultaten kanske då också kan delges kammaren. Sammanfattningsvis vill jag stryka under följande: 2. Förslaget om höjda lånegränser innebär en anmärkningsvärd nonchalans mot riksdagen. 3. Regeringen och utskottsmajoriteten har hitintills inte presterat ett enda i sitt totala sammanhang insatt skäl för att bifalla propositionen om höjda lånegränser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 16 vid finansutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! Jag tror att det från många synpunkter skulle vara intressant och även värdefullt att få föra en diskussion med herr Grebäck på den här punkten. Den debattordning, som gäller för denna diskussion och som även förefaller mig mycket egendomlig, ger mig emellertid bara kort tid till att som talesman för utskottet i en replik bemöta ett långt anförande av en reservant. Även om det inte blir i år kan vi i en kommande bostadsdebatt få tillfälle att framföra synpunkter på frågan. Som ledamot i Boendeutredningen har jag inte som ledamöter i andra i dag nämnda utredningar känt mig överkörd. Den korta tid som enligt upplysning av herr talmannen står till mitt förfogande gör det närmast meningslöst att fortsätta diskussionen i sakfrågan.

Herr talman! Redan i början av den här debatten talade man om slitna och kända argument, och nu i debattens slutskede är väl argumenten ännu mer slitna och kanske ännu mer kända. Trots det vill jag ta kammarens tid i anspråk några minuter för att något redovisa hur jag har kommit fram till mitt ställningstagande. Til syvende og sidst är det ändå alla vi närvarande riksdagsmän som efter denna långa debatt genom röstning har att ta ställning till vilka sysselsättningspolitiska åtgärder vi önskar genomförda. Det gäller för oss både att reda ut vad som är rätt och riktigt och att besluta så att vi uppnår bästa möjliga resultat. Helt naturligt bygger finansutskottets värderingar om åtgärder på landets totala arbetslöshetssiffror, och självfallet finns de också med i bilden vid mina egna bedömningar. Men jag har dessutom försökt att bedöma hur de verkar i det område vilket jag som riksdagsman representerar. Anledningen till att jag i mitt anförande nämner några siffror från mitt eget valdistrikt är att jag tycker att det i dem finns tendenser som kan ha ett visst intresse. Från oktober till november hade vi i Malmöhus län en viss ökning av antalet lediga platser. Trots det steg antalet arbetslösa med 334. Denna ökning är helt att hänföra till Malmö stad där arbetslösheten nu är uppe i 3951. Det innebär att Malmö stad för närvarande svarar för nära 60 procent av totalarbetslösheten i Malmöhus län. I såväl absoluta som relativa tal har Malmö hamnat i tätposition vad sysslolösheten beträffar. I varje fall är det så mätt i siffror, därför att såvitt man kan bedöma är förklaringen till detta endast till viss del att hänföra till minskad efterfrågan. Den främsta förklaringen står att finna i ett kraftigt ökat utbud av arbetskraft, och detta sammanhänger sannolikt med att Malmö, om man undantar Trelleborg, i motsats till övriga kommuner i länet har en betydande kommunal understödsverksamhet för arbetslösa. Antalet på detta sätt understödda personer uppgår för närvarande till ca 1 500. Vid bedömningen av sysselsättningen skall också enligt min mening tas med, att vanligtvis brukar antalet obesatta platser sjunka något från oktober till november. Efterfrågeutvecklingen i år följde härvidlag i Malmöhus län inte det traditionella mönstret. Även om det var en förhållandevis ringa efterfrågan på arbetskraft är det ett faktum att antalet obesatta platser från oktober till november ökade i antal med närmare bestämt 127 stycken. Jag vill naturligtvis inte göra gällande att de nu nämnda förhållandena skall tas till intäkt för att konjunkturen har nått sin vågdal och att vi nu skulle vara på väg uppåt. Men jag tycker att även små förändringar bör observeras, därför att regeringen ju under hela sommaren har vidtagit en rad åtgärder för att stimulera konjunkturen. Jag tror att det är dessa åtgärder som nu ger resultat och ett visst utslag. Ett annat tecken som jag tycker är värt att notera är att man kan säga att arbetssituationen på byggsidan i Malmöhus län har stabiliserats. Sålunda utvisar de senaste veckoräkningarna beträffande antalet arbetslösa respektive antalet lediga platser inom byggsektorn att läget i stort sett varit oförändrat vecka för vecka. Man kan t.o.m. skönja att antalet obesatta platser har ökat något under den senaste månaden. Sammantaget kommer jag fram till att de åtgärder som föreslås i propositionerna 140 och 156 är väl avvägda. De har såvitt jag kan förstå utformats i syfte att ge en snabb och direkt sysselsättningseffekt. Den snabba effekten är ju en av fördelarna med selektiva åtgärder. Generella åtgärder av efterfrågestimulerande art har i det nuvarande sysselsättningsläget enligt min mening två nackdelar. För det första har de en fördröjande verkan; det tar med andra ord rätt lång tid innan de ger någon effekt, innan det blir något resultat som innebär nämnvärt ökad sysselsättning. För det andra tror jag, liksom tidigare talare i debatten, att det i nuvarande sysselsättningsläge är oklokt att genomföra åtgärder som leder till en generell och omfattande stimulans av den privata konsumtionen. Om vi nämligen skulle vidta sådana generella åtgärder som jag här nämner sätter vi oss utan tvekan i en situation som kan medföra mycket stora risker för prisstegringar och inflation om vi plötsligt får en svängning i konjunkturen till det bättre. Självfallet innebär ett sådant ställningstagande att vi även i fortsättningen måste ha en hög handlingsberedskap så att vi på bästa och effektivaste sätt kan klara förhållandena om vi får oförutsedda svängningar i konjunkturen till det sämre. Med det anförda har jag velat ge uttryck för mitt ställningstagande i frågan om konjunkturstimulerande åtgärder som behandlas i finansutskottets och socialutskottets betänkanden. Låt mig emellertid därutöver bara helt kortfattat ge uttryck för en fundering kring den framtida sysselsättningspolitiken. Jag har för min del den uppfattningen att de nuvarande sysselsättningssvårigheterna är av delvis ny typ i förhållande till dem vi tidigare har varit vana vid. Jag tror att vi bör vara observanta inför detta, därför att den här typen av sysselsättningssvårigheter kan innebära att de gängse konjunkturpolitiska metoderna visar sig otillräckliga. Jag tycker därför inte att det är så underligt att man diskuterar vårt ekonomiska system och maktstrukturen inom det ekonomiska livet, och det kan inte vara något fel att olika former av ägande och inflytande prövas. En sak är för mig ganska klar: vi behöver ett starkt samhälleligt inflytande över de totala investeringarna och de samlade ekonomiska tillgångarna, och inte minst måste de anställda i företagen få ett ökat inflytande. Jag tror för min del att om man mer planmässigt kan leda utvecklingen så leder detta i sin tur till att vi kan få arbete åt allt fler.

Herr talman! Så sent som när vi förra hösten gick till val förkunnade socialdemokraterna att full sysselsättning varit en huvudlinje i den socialdemokratiska politiken under hela efterkrigstiden, och vi har fått höra samma sak under de här båda debattdagarna. Man sade också att socialdemokratin vägrar att bekämpa prisstegringarna med arbetslöshet. Nej, full sysselsättning skulle det vara! Nu vill jag säga att det självfallet inte är något speciellt för socialdemokraterna. De flesta av oss delar uppfattningen att full sysselsättning skall vara vår huvudlinje och att prisstegringar inte skall bekämpas med arbetslöshet. Men den intressanta frågan i sammanhanget är: Hur klarade den socialdemokratiska regeringen förverkligandet av dessa enligt min mening riktiga idéer? Vad blev det? Ja, det har sagts många gånger tidigare i den här debatten att en arbetslöshet har uppträtt som är större än någon gång sedan vi började föra en progressiv konjunkturpolitik — och vi har dessutom fått betydande prisstegringar. Skall man finna en motsvarande arbetslöshetsnivå i Sverige får man söka sig tillbaka till 1930-talets depressionsår. Detta sker under en period då den socialdemokratiska regeringen har ansvaret för den förda sysselsättningspolitiken — den regering som tagit som sin främsta uppgift att trygga sysselsättningen. Då har man enligt min mening anledning att tala om ett allvarligt misslyckande. Detta är säkerligen allvarligt för det socialdemokratiska partiet, för det svenska folkhushållet — inte minst för det län som jag representerar, Gävleborgs län, som tillhör de allra hårdast drabbade — och särskilt allvarligt är det för de enskilda människor som drabbas. För dem är det en olycka socialt, ekonomiskt och mänskligt, som herr Hermansson i Stockholm uttryckte det här för en stund sedan. Rätten till arbete är en av de främsta och värdefullaste mänskliga rättigheterna. Jag vill kraftigt understryka denna rättighet, som upptagits i artikel 23 punkt 1 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Rätten till arbete är en av de främsta och värdefullaste mänskliga rättigheterna. Att gå miste om den är en utomordentligt allvarlig förlust. Detta gäller alla i produktiv ålder oavsett vilken generation man tillhör, men det är kanske allra allvarligast när det drabbar de unga som länge förberett sig och länge sett fram mot den dag då de skulle ut i förvärvslivet. De vill göra en insats, finna en meningsfull sysselsättning och skapa sig en trygg framtid. I stället finner de att ingen behöver deras arbetsinsats, ingen uppgift väntar dem — de är ställda utanför. Arbetslöshetens spöke grinar dem i ansiktet, och otryggheten är ett faktum. Vi vet också att det inte är få unga det här gäller. I mitten av oktober hade vi 11 000 ungdomar i åldern upp till 21 år anmälda som arbetslösa vid våra arbetsförmedlingar, och vi vet att detta är endast en del av den faktiska arbetslösheten. Inte heller har de här ungdomarna någon arbetslöshetsförsäkring att falla tillbaka på. Den sysselsättningsförsäkring som jag och några andra folkpartister motionerade om redan 1966 skulle i den här situationen ha varit en stor tillgång, men tyvärr har det förslaget ännu inte samlat tillräckligt intresse. För närvarande finns det bara en sista utväg, nämligen socialvården. Men hur känns det för en ung frisk människa att behöva gå dit och att sitta där och vänta timme efter timme på sin tur? Alla vet vi vilken oerhörd betydelse det har för anpassningen i samhället att man får en meningsfylld arbetsuppgift. När jag var i England i somras och studerade vården av unga lagöverträdare framhöll rektorn vid en ungdomsvårdsskola: Det viktigaste för oss i vårt arbete är att vi kan bereda den unge ett arbete som intresserar honom och låta honom uppleva att han lyckas med sin uppgift. Detta menade han var av helt avgörande betydelse när det gällde att hjälpa de unga till rätta, till anpassning i samhället. Men hur går det då om den unge inte får någon arbetsuppgift? Jag behöver inte särskilt framhålla hur ödesdigert det kan bli för självförtroendet och det personliga egenvärdet. Det är lätt att förstå om tillvaron i ett sådant läge kan te sig trist och meningslös. Man hade så stora förhoppningar på livet — så vackra visioner — men verkligheten blev något helt annat. Det är förståeligt om än ytterst beklagligt om den unge i det läget, arbetslös och besviken, kanske allvarligt deprimerad, frestas att fly bort från verkligheten. Därmed aktualiseras lätt de bruksgifter som vållar vårt samhälle så svåra problem, problem som vi diskuterade utförligt i denna kammare senast i förra veckan. Jag skall nu inte närmare gå in på de problemen, men vi får inte glömma att våra ungdomar lever i ett samhälle där frestelsetrycket är utomordentligt stort. De rår inte för att de hamnat i en miljö med större påfrestningar än någon generation före dem har mött. Allvaret i den situationen tror jag ingen av oss vill förneka eller negligera. Problemen ligger oss nära och är så uppenbara att ingen av oss kan undgå att uppmärksamma dem. Utifrån dessa förhållanden är det svårare i dag att vara ung och arbetslös än det var när vi upplevde krisen på 1930-talet. Jag tror att det är riktigt att vi tar fram också de här aspekterna på arbetslöshetsproblematiken, när vi för diskussionen i dag. Det diskuterades i denna kammare i förra veckan vad vi kan göra för att hjälpa våra ungdomar. En viktig uppgift — jag vill säga en ofrånkomlig uppgift, som vi icke under några förhållanden får svika — är att tillförsäkra de unga rätten till arbete. Och jag upprepar: Att få ett arbete, en meningsfull sysselsättning, känna att man har en uppgift i samhället, hör till det allra viktigaste i tillvaron. Vi politiker måste därför göra allt vad som står i vår makt för att komma till rätta med arbetslösheten över huvud taget — jag hänvisar till de åtgärder som föreslagits från vårt håll — men mot den bakgrund som jag här tecknat vill jag särskilt framhålla angelägenheten av att vi kommer till rätta med ungdomsarbetslösheten. Jag behöver inte redogöra för de olika åtgärder som här är möjliga på kort sikt, men självfallet måste yrkesutbildning och arbetsförmedling få ökade resurser. Beredskapsarbeten, särskilt lämpade för ungdom, måste komma till stånd i större utsträckning. De statliga och kommunala myndigheterna borde här kunna hjälpa till att bereda aspirantplatser för ungdom med lämplig utbildning. På längre sikt är det nödvändigt att satsa mera på prognosverksamhet och yrkesvägledning. Den nuvarande situationen på arbetsmarknaden beror till inte så liten del på att vi använt alltför trubbiga prognosinstrument. Prognosverksamheten måste tillföras ökade resurser och göras mera effektiv. För egen del har jag år efter år i motioner föreslagit detta men alltid fått undanglidande svar vid behandlingen i utskott och kammare, men behovet framstår som mer och mer angeläget. Vi måste också få en bättre arbetsförmedlingsorganisation. Tanken att en förmedlingstjänsteman skall behärska alla yrkesområden är alltför optimistisk. Med den komplicerade arbetsmarknad som vi nu har behövs det tillgång till specialister som är väl insatta i läget och framtidsutsikterna inom den sektor som de har att bevaka. Det är viktigt att ungdomarna inte ges missvisande vägledning. Det här är endast exempel på områden, där vi kan göra mer för att hjälpa de unga och givetvis de arbetssökande över huvud taget. Vi behöver en samordnad sysselsättningsplanering. Här står enligt min mening utomordentligt stora värden på spel, och vi måste genom gemensamma ansträngningar försöka komma till rätta med problemen. Och där måste vi låta personliga prestigeskäl träda åt sidan. Här gäller det att göra en verklig kraftinsats för att klara en situation som för många människor är så utomordentligt allvarlig.

Herr talman! Denna debatt börjar närma sig sitt slut. Det har varit intressant att lyssna till den två dagar långa debatten och de många inlägg som gjorts med anledning av finansutskottets betänkande angående konjunkturstimulerande åtgärder för att förbättra situationen för de många arbetslösa och hjälpa näringslivet ut ur den konjunktursvacka som vi befinner oss i. Jag skall inte uppta kammarens tid i onödan genom att nämnvärt förlänga denna debatt. Jag vill bara säga något om två motioner som jag har väckt och som behandlas i detta betänkande. Den ena av mina motioner som har nr 1542 behandlar det av departementschefen i propositionen framlagda förslaget om befrielse från energiskatt. Sådan befrielse skulle enligt departementschefens förslag medges branscher inom näringslivet vilka har en hög relativ energiförbrukning och kunna ges inom ramen för gällande dispensbestämmelser.

Jag uppfattar emellertid utskottets skrivning som ett bifall till min motion, då utskottet skriver att Kungl. Maj:t enligt utskottets förslag får möjlighet att tillgodose syftet med motionen, vilket ju är glädjande och till mycket stor hjälp för en bransch som har det besvärligt. I den andra motionen som har nr 1541 behandlas det statliga stödet till lageruppbyggnad. I propositionen anges vissa riktlinjer för att detta stöd skall kunna utnyttjas av företagen. Stödet skall, säger man, ha en klart arbetsmarknadspolitisk inriktning och således utgå endast till företag som med hänsyn till avsättningsmöjligheterna har svårigheter att upprätthålla sysselsättningen under bidragsperioden, och i denna uppfattning och dessa riktlinjer instämmer jag. Men i fortsättningen säger departementschefen att stödet som regel icke skall utgå till företag som har under 20 anställda, och där har jag en annan uppfattning. Det är de små och medelstora företagen som i många fall utgör ryggraden i det svenska näringslivet, och icke minst av den anledningen bör naturligtvis stödet omfatta även de små företagen, och begränsningen till antalet anställda bör därför enligt min mening sänkas till fem anställda. Det måste anses som felaktigt att företag med relativt få anställda men som ändå på grund av rationaliseringar och automatisering har en hög produktion och ekonomiskt i en konjunktursvacka har det besvärligt skall ställas utanför möjligheterna att få del av ett statligt stöd. Jag vill för kammarens ledamöter redovisa fördelningen mellan små och stora företag eller rättare sagt mellan små och medelstora, eftersom vi saknar riktigt stora företag i mitt hemlän Kronobergs län. Där finns det totalt 903 företag. Där finns endast 1 företag som har 800 anställda. Där finns 4 företag som är i storleksordningen 300-499 anställda och 45 företag som har 100—299 anställda. Det finns 67 företag som har 50—99 anställda, 137 företag med 20—49 anställda, 170 företag med 10—19 anställda och 471 företag med 9 anställda och därunder. Av dessa 903 företag hamnar alltså 541 utanför möjligheterna att få del av det statliga stödet på 20 procent. Det här redovisade länet, Kronobergs län, är inte unikt; samma företagsstruktur gäller för landet som helhet. De små och medelstora företagen spelar en mycket stor roll, inte minst från lokaliseringssynpunkt och i vår strävan att få ett differentierat näringsliv. Därför är det helt orimligt att 60 procent av de svenska företagen ställs utanför möjligheterna att få det statliga stöd som finansministern nu har aviserat. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid finansutskottets betänkande under punkten 25 fogade reservationen 15.

Herr talman! Dagens och gårdagens debatt om finansutskottets betänkande angående de konjunkturbefrämjande åtgärderna har varit ytterst intressant och delvis stimulerande. Den har också varit lärorik för den som har velat och haft förmåga att uppfatta nyanserna i debatten. Jag tycker emellertid, herr talman, att den i vissa avseenden har blivit något doktrinär, eftersom man ägnat så mycken tid och så stor uppmärksamhet åt att diskutera huruvida det är riktigast att föreslå generella eller selektiva åtgärder mot arbetslösheten. Synen på generella respektive selektiva åtgärder tycks ha blivit ett slags vattendelare mellan regeringen och centerpartiet samt övriga icke socialistiska partier. Jag tror att det är ganska ofruktbart att fortsätta den debatten och skall därför avstå från det. Jag vill bara understryka vad som framförts tidigare i debatten att vi inom centerpartiet inte avvisar någotdera sättet att bekämpa den dåliga konjunkturen; vi tror att både generella och selektiva åtgärder är nödvändiga. I detta läge, då man måste se framåt och försöka bygga upp positionerna för en framtida produktionsutveckling, har vi emellertid velat lägga tyngdpunkten på de generella åtgärderna. I dagens läge tror jag att det är en riktig bedömning. Jag skall bara uppehålla mig vid två spörsmål innan jag går in på vad jag har tagit upp i min motion. Det ena är vilken verkan selektiva åtgärder har på konkurrensen inom näringslivet. Det är alldeles uppenbart att om man ensidigt sätter in selektiva åtgärder och inte kompletterar dem med generella blir det en konkurrenssnedvridning för många företag och branscher. Det kanske speciellt drabbar de små företagen och ger dem en ogynnsam konkurrenssituation, eftersom selektiva åtgärder, punktåtgärder, oftast medför en ganska betungande administrativ apparat, en omfattande byråkrati. De små företagen har som bekant väsentligt mycket svårare än större att klara administrativa problem och forcera en byråkrati som måste övertygas med blanketter och formulär av olika slag. De kommer i det sammanhanget på understol. Vidare vill jag understryka orättvisan och det oförmånliga — särskilt för de mindre företagen — i arbetsgivaravgiften, den s.k. löneskatten, som man lika gärna kan beteckna som en sysselsättningsskatt. Det är ju uppenbart att om den skulle avlyftas, skulle lönsamheten alldeles omgående bli mycket bättre. Speciellt skulle likviditeten förbättras, och det är inte att förakta, herr talman, om man tar bort en arbetsgivaravgift på 2 procent. Man arbetar i dag med ganska stora lönesummor, framför allt i de särskilt utsatta branscherna, t.ex. TEKO-industrin, som är en arbetsintensiv bransch där även ganska små företag får lov att hålla sig med relativt många anställda. När det gäller att stimulera sysselsättningen både på lång och på kort sikt är det en grupp som man återigen kan konstatera är bortglömd eller outnyttjad i sammanhanget, och det är just de små företagen. Det finns inemot 200 000 småföretag här i landet exklusive jordbruket. Bara inom hantverk, industri och servicenäringar finns det ca 80 000 småföretag. Om vi vidare håller oss till industrin, så spelar som bekant den mindre och medelstora industrin en utomordentligt viktig roll. Den står i dagens läge för drygt halva industriproduktionen, och det är sålunda en mycket väsentlig insats som denna industrigrupp gör. Den mindre och medelstora industrin har också — vilket många gånger är omvittnat, inte minst från denna talarstol — en mycket stor betydelse för storindustrins förmåga att effektivt hävda sig i konkurrensen, framför allt genom underleveranserna. Jag skulle vilja påstå att många storindustrier helt enkelt är beroende av underleverantörerna för att över huvud taget kunna vara effektiva i konkurrensen både inom landet och utomlands. Det kan vara intressant att titta på t.ex. verkstadsindustrin, som är vår viktigaste exportindustri. Det visar sig att inte mindre än 25 procent av verkstadsindustrins totala produktion äger rum genom underleverantörer till ett sammanlagt värde av 6 miljarder kronor. Småföretagen har alltså en utomordentligt väsentlig uppgift i det sammanhanget för den viktiga verkstadsindustrin. Den kanske viktigaste roll som småföretagen spelar är emellertid den sysselsättningsskapande. Om man räknar med i genomsnitt tre anställda, är det bortåt tre kvarts miljon människor som är beroende för sin sysselsättning av de små företagen. Grovt räknat kan man säga att var sjunde svensk har anknytning till något småföretags verksamhet. När det återigen gäller industrin, som är så betydelsefull i sysselsättningssammanhanget, kan det vara värt att notera att den mindre och medelstora industrin svarar för ca 70 procent av industrisysselsättningen. När det är fråga om konjunkturstimulerande åtgärder måste sålunda den mindre och medelstora industrin ägnas alldeles speciell uppmärksamhet. I motionen 1543 anförs att det i regeringspaketet ingående förslaget om införande på begränsad tid av ett investeringsavdrag om 20 procent för investeringar i maskiner och inventarier, som samtliga rörelseidkare samt jordbruksoch skogsbruksföretagen skall få göra, bör kompletteras med ett investeringsbidrag om högst 10 procent av anskaffningskostnaden. I motionen föreslås också att detta investeringsbidrag skulle få uppgå till 20 miljoner kronor. Syftet med det här förslaget, herr talman, är tvåfaldigt. Till dels är det ett rättvisekrav. De mindre företagen är, som vi har påpekat många gånger, tyvärr ofta diskriminerade, kanske speciellt i skatteavseende. Det finns exempelvis en fråga som vi gång på gång kommer tillbaka till men där vi ännu, trots lovvärda försök i motioner och på annat sätt, inte har kunnat få någon förbättring, och den gäller investeringsfonderna. Majoriteten av de små företagen — i varje fall av de minsta — drivs inte i aktiebolagsform utan som enskilda firmor. De kan sålunda inte få utnyttja den skattelättnad som investeringsfondsavsättningar utgör. I nu förevarande sam manhang är det ju uppenbart att en stor del av de små företagen på grund av det läge som rått de senaste åren över huvud taget inte kan uppvisa några beskattningsbara vinster. I den situationen måste man ändå, herr talman, säga att det inte kan vara rimligt att en hög redovisad vinst i företaget skall vara en grund för att man skall få utnyttja det skatteavdrag som det föreslagna investeringsavdraget utgör. Det är ju nu främst sysselsättningen som är motivet för de olika sysselsättningsstimulerande åtgärder som föreslås från såväl regeringens som oppositionens sida, De små företagen har varit oerhört hårt pressade genom skyhöga räntor och järnhårda kreditrestriktioner. De har varit glada om de över huvud taget kunnat hålla näsan över vattenytan, och de flesta av dem har inte haft särskilt stora möjligheter att visa upp några stora beskattningsbara vinster. Därför måste det vara rimligt att de kan få vara med och göra sina insatser, dels av rättviseskäl, dels av sysselsättningsskäl, genom att tillerkännas det här i motionen 1534 föreslagna investeringsbidraget. Herr talman! För att man skall få maximal effekt av de sysselsättningsstimulerande åtgärderna, som alla är överens om, borde man alltså utnyttja den väldiga och latenta reserv som de små företagen utgör. Deras investeringsvilja är häpnadsväckande hög. Det är många som har trott att de på grund av den hårda pressen de senaste åren skulle totalt ha tappat sugen, inte ha möjligheter eller vilja att investera. Det har nyligen gjorts en mycket intressant undersökning inom företagarföreningen i Skåne, enligt vilken man kan konstatera mycket kort, att de mindre företagen för 1969/70 nådde 33 procent — som mått på investeringsviljan har använts gjorda investeringar i maskiner, inventarier och byggnader, satta i relation till de totala materiella anläggningstillgångarna. Motsvarande siffror för de större industrierna uppgick till 20 respektive 27 procent. Det är alltså väsentligt större tal som kan redovisas för de mindre företagen. Jag tycker att det är ett memento som man skall ta i betraktande när man vill stimulera sysselsättningen och få största möjliga effekt av insatserna. Utskottsmajoriteten har avvisat den här motionens förslag och säger att man bör pröva detta förslag i större sammanhang. Jag kan inte finna, herr talman, annat än att detta är den obotfärdiges förhinder. Vi vet alla att finansdepartementet har utomordentligt skickliga experter när det gäller att åstadkomma tekniska lösningar på olika skatteproblem. Jag tror inte att det skulle betyda alltför stor huvudvärk för dem att hitta på en tekniskt lämplig lösning för att kunna realisera det här förslaget — att ge investeringsbidrag till de mindre företagen. En sådan åtgärd skulle få både en selektiv och en generell verkan. Den skulle trygga och stimulera sysselsättningen hos hundratusentals människor för vilka de små företagen ger utkomst. Den skulle även öka konsumtionsförmågan hos dessa människor. Som.jag sade inledningsvis rör det sig i alla fall om tre kvarts miljon människor, och det är alltså ingenting att förakta i ett sammanhang där man vill stimulera konsumtionen. Åtgärden skulle också få en generell verkan genom att dessa företags allmänna stabilitet och produktionsutveckling på lång sikt skulle komma att stimuleras. Jag skall stanna här, herr talman, och bara yrka bifall till de reservationer som centerns representanter står för, med speciell tonvikt lagd på reservationen 5.

Herr talman! I motionen 1538 med herr Mattsson i Skee som första namn yrkas att Kungl. Maj:t ställer medel till förfogande för stödköp av kantsten. Stenindustrin, inte bara i Bohuslän utan även inom övriga delar av landet där stenindustri förekommer, arbetar under synnerligen besvärliga förhållanden, inte minst i ekonomiskt avseende. Branschens folk är emellertid vana vid att klara uppkomna svårigheter och trivs med sin sysselsättning. Motionen 1538 tar upp kantstensindustrins problem i Bohuslän, och jag skall då uppehålla mig vid motionens innehåll. Men först litet rent allmänna synpunkter och upplysningar. Jag vet att när staten på 1930-talet inköpte smågatsten och storgatsten betalade man för smågatstenen ett självkostnadspris på 3:50 kronor per kvadratmeter. Priset i dag är ca 35 kronor per kvadratmeter. Skillnaden är givetvis betingad av penningvärdesändringen. Från omkring 194S till 1950 köpte staten kantsten för ca 6:50 kronor per löpmeter och den stenen kostar i dag 20—22 kronor per löpmeter. Jag har nämnt detta bara för att belysa att idén med stödköp icke är ny, utan prövad — och det med gott resultat — tidigare. Det är ju framför allt i Bohusläns norra delar som kantstenshuggarna finns, och annan industri i trakten kring Idefjorden finns inte, varför en eventuell omskolning av de till åren komna stenarbetarna knappast kan medföra arbete i hemtrakterna. Lyckligast för alla parter vore således om sysselsättningen inom det yrke, som dessa arbetare kanske sedan ungdomen ägnat sig åt, kunde åstadkommas hemmavid. Det skulle säkerligen också bli samhällsekonomiskt billigast om de fick fortsätta i sitt normala jobb. Det har berättats mig, att inför OK : raffinaderibygge i Lyse har man tänkt utbilda bergsprängare vid yrkesskolan i Hunnebostrand, men de gamla stenhuggarna har inte ansetts lämpliga för den sysselsättningen i Lyse. Arbetsmarknadsstyrelsen har visat förståelse för stenhuggarnas problem och animerat kommunerna att tidigarelägga vissa stenbeställningar mot att AMS lämnar ett visst bidrag, och det initiativet är lovvärt. Socialminister Aspling lär också vid sitt besök i Bohuslän i lördags ha blivit informerad om läget för stenhuggarna. Låt mig till sist säga, herr talman, att jag anser den svenska kantstenen av granit så helt överlägsen i kvalitet i förhållande till den importerade kantstenen att den är att rekommendera till ökad användning. Andra kantskiljande material, av cement eller asfalt, har ju också större sårbarhet vid kontakt med vägmaskiner, snöplogar och liknande redskap än graniten. Om någon, mot förmodan, tror att den svenska stenindustrin snart kommer att läggas ned vill jag som min uppfattning deklarera att så inte blir fallet. Vi har råvarutillgångar fortfarande som väl täcker efterfrågan även om den skulle öka — vilket jag hoppas — och vi har en produktionsapparat, som är intakt, med kunnigt folk vid maskinerna. Får stenindustrin det handtag som motionärerna föreslagit är problemet ur världen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 14 vid punkten 22 i finansutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att bli i tillfälle att kommentera statsministerns sista inlägg i replikskiftet nu under eftermiddagen. Det gällde frågan om våra privata samtal. För det första: Ingen känner bättre än statsministern debattreglerna här i kammaren. Mot den bakgrunden finner jag det mycket anmärkningsvärt att statsministern inte håller sig för god för att göra ett stort nummer av de här samtalen när han vet att jag på grund av debattreglerna är förhindrad att gå i svaromål. För det andra: I sak har följande hänt. Fredagen den 15 oktober — i den s.k. remissdebatten — deklarerade jag mitt intresse av en så bred lösning som möjligt av sysselsättningsoch konjunkturfrågorna. Jag markerade detta genom att vägra kommentera eller betygsätta de förslag som hade getts offentlighet. Onsdagen veckan därpå — den 20 oktober — ville statsministern och statsrådet Feldt tala med mig i ett helt annat ärende och så skedde. I anslutning till detta samtal kom frågan om konjunkturoch sysselsättningsåtgärderna upp. Jag skall inte gå in på hur detta samtal förlöpte — bara konstatera att något som helst bud inte lades från något håll. Därefter har jag varken från regeringen eller från socialdemokrater i finansutskottet fått någon som helst invit. I utskottet försökte vi från oppositionssidan, med tanke på nödvändigheten av att så snabbt som möjligt få allmänt verkande ekonomiskpolitiska åtgärder insatta, vinna förståelse för så omedelbar behandling som möjligt. Inte heller inför denna situation förmärktes någon reaktion som tydde på intresse av en samförståndslösning. Socialdemokraterna röstade ner denna möjlighet. I den allmänpolitiska debatten den 3 november frågade jag statsministern i mitt huvudanförande: ”Vad är orsaken till att regeringen, som ändå är en minoritetsregering, inte har tagit vara på möjligheterna att sätta sig ner och resonera?” Denna fråga skall ses mot bakgrund av vad jag nyss har redogjort för beträffande utskottsbehandlingen som jag också hänvisade till i anförandet. I en replik i samma debatt noterade jag att ”socialdemokraterna, regeringspartiet, har icke velat göra något för att få i gång denna diskussion”. I mina uttalanden ligger inga ohemula beskyllningar. På frågor har jag bejakat att jag har talat med statsministern om dessa frågor men tillagt att våra privata samtal ger jag inte till allmänheten. Därvidlag hyllar jag samma princip som statsministern. Detta är vad som förevarit. Vad som därutöver skrivs eller sägs av andra än mig kan jag inte ta ansvaret för. Detsamma gäller naturligtvis för statsministern. Herr talman! Medan jag ändå har ordet vill jag säga någonting också om det återremissyrkande som har ställts. Avsikten med det har uttalats vara att återremissen skall ge möjlighet för utskottet att formulera ett yrkande, som går ut på att bostadstilläggen skall gälla för familjer med barn upp till 17 år och att kompensationsgraden till kommunerna skall vara 60 procent. Ett beslut med detta innehåll skall jämföras med utskottets förevarande majoritetsförslag, där kompensationsgraden är föreslagen till 75 procent. För vår del kan vi inte biträda ett förslag som ökar kommunernas kostnader på två sätt. Vi kan inte ena timmen stå här i riksdagen och beklaga att kommunalskatterna stiger, med de konsekvenser detta har för låginkomsttagarna, och nästa timme ta ett beslut som försämrar kommunernas ekonomi. Därför, herr talman, kommer vi icke att biträda återremissyrkandet.

Herr talman! Jag vet inte varför herr Fälldin upplevde det som så viktigt att läsa upp sitt anförande här. Att han var något pressad framgick väl av att han sade att jag icke skulle ha följt goda debattregler. Jag gjorde i min sista replik inte något stort nummer av detta utan gav i stort sett bara ett kvitto på herr Fälldins besked om de kontakter som förevarit. Men det är ändå ganska intressant att se hur det går till att avliva myter. I en månads tid har man från centerpartiets sida på olika nivåer riktat häftiga angrepp mot socialdemokraterna för att vi självtillräckligt och hänsynslöst har underlåtit att ta några som helst initiativ till en bredare lösning av de ekonomiska frågorna och avvisat varje tanke på samförstånd. Man har sagt att i det läget har centerpartiet inte haft något annat val än en borgerlig trepartilinje i frontställning mot socialdemokratin. Jag skall inte rikta några beskyllningar mot de centerpartister runt om i landet som med stor intensitet har drivit den linjen. Jag förmodar att de har varit i god tro. Nu svär sig herr Fälldin fri från ansvaret för denna propaganda, och det tycker jag är bra. Samtidigt är han tvungen att citera en mening ur sitt eget tal den 3 november som jag hänvisade till. Han säger: ”Vad är orsaken till att regeringen — — — inte har tagit vara på möjligheterna att sätta sig ned och resonera?” Det finns i sammanhanget ingen hänvisning till någon utskottsbehandling, och det var regeringen som utpekades. Det är kanske inte så konstigt att en del av herr Fälldins partivänner — rätt många av dem — fått ett felaktigt intryck av vad som faktiskt inträffat. Jag skall inte heller gå in på vad vi resonerade om. Det gavs inget bud, säger herr Fälldin. Jag vill bara konstatera att om jag tar initiativet till resonemang, så sker det under två förutsättningar: dels att det finns ett intresse för en bredare lösning, dels att vår egen position inte är låst i alla avseenden. Nu låste emellertid herr Fälldin situationen den 2 november — det är ett politiskt faktum som vi bara har att konstatera.

Det är bra att det blev sagt av statsministern. Statsministern säger också att han inte riktar några beskyllningar mot centerpartister ute i landet — de har handlat i god tro. Ja, det är riktigt att de har handlat i god tro. Vad de uppenbarligen har åberopat är det konstaterande jag gjorde i debatten den 3 november, då jag anklagade regeringspartiet och regeringen för att icke ha satt sig ned för att diskutera de här frågorna. Jag vidhåller att det var mot bakgrunden av vad som skedde i utskottet. Det kan icke ha gått statsministern och andra i regeringen förbi att tidsfaktorn för oss var mycket viktig. Det var verkligen inte en procedurfråga när vi i utskottet försökte åstadkomma att vissa åtgärder skulle få verkan så snabbt som möjligt. Det var i detta läge som socialdemokraterna röstade ned de framstötar vi gjorde i utskottet och försökte göra gällande att detta enbart var procedurfrågor. Det är här bedömningarna skiljer sig; det är väl lika bra att vi noterar det. Vi för vår del har ansett det nödvändigt att sätta åtgärderna i kraft så tidigt som möjligt. Det har icke funnits något motsvarande intresse på regeringshåll, och därför gick det som det gick i utskottet. Det är i detta avseende jag har beskyllt socialdemokraterna för att icke ta vara på möjligheten att resonera, och i det avseendet har statsministern inte heller haft någon invändning att göra. I det avseendet är vi alltså överens. Vi är också överens om att det icke från någon sida förelåg någon låsning i samtalet den 20. Jag hade i debatten den 15 förklarat att inriktningen kunde vi för vår del aldrig kompromissa bort men att vi var beredda att diskutera de olika åtgärder i ett eventuellt paket som skulle verka åt detta håll. Jag är för min del till freds med att statsministern har velat kvittera och bejaka att det förhåller sig på det sätt som jag redovisat.

Herr talman! Jag kan hålla med om en hel del men tycker inte att herr Fälldin skall tänja för långt på min beskedlighet och ovilja mot debatter som gäller det förflutna. Det är riktigt att herr Fälldin den 15 sade, att vi får resonera om det här och inbjöd till en bred diskussion. Den 2 november sade han: Vad har hänt — socialdemokraterna och regeringen har icke velat göra något för att få i gång denna diskussion! Det är väl inte så konstigt om det hos en del skapat missuppfattningar av den typ som herr Kristiansson i Harplinge gav exempel på, nämligen att vi legat helt stilla under hela denna tid. Det har vi, som vi gemensamt konstaterat, icke gjort. Herr Fälldin hade sitt fria val. Sedan låste han möjligheten till sådana resonemang med det här utspelet den 2 november. Det är bara det konstaterande vi behöver göra.

Herr talman! För att det inte skall råda någon som helst oklarhet vill jag säga att den beskyllningen mot socialdemokratin kvarstår, att socialdemokraterna inte velat medverka till tidigareläggning av vissa åtgärder. Det lönar sig inte att träta om det — där har vi uppenbarligen skilda uppfattningar. Vi hade uppfattningen att det var viktigt att så snart som möjligt få till stånd dessa åtgärder, medan regeringen hade en annan uppfattning. Det är mot denna bakgrund jag gjort detta uttalande. Därvidlag har det inte getts någonting på hand från socialdemokratin — det kvarstår än i dag.
Herr talman! Det är bara att konstatera att vi i de inviter som gjordes har talat om en bred lösning av hela den ekonomiska politiken. Där är vi uppenbarligen helt överens. Den punkt där herr Fälldin redovisar en annan mening gäller den s.k. tidsfaktorn.

Det är bara detta ytterligare konstaterande som behöver göras.

Herr talman! I Kungl. Maj:ts proposition nr 131 har föreslagits att riksdagen skall godkänna en konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar, den s.k. New York-konventionen. Denna konvention skall ersätta tidigare överenskommelse som har gällt, och den innebär att man ger större möjligheter för verkställighet än tidigare. Riksdagen underställs också förslag till förändringar i lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar samt i lagen om skiljemän. Dessa lagändringar anges på s. 2—4 i betänkandet. De föreslagna ändringarna är förutsättning för att vi skall kunna erkänna konventionen. Jag vill understryka att i allt väsentligt har utskottets samtliga ledamöter anslutit sig till propositionens förslag. Det är bara på en i och för sig ganska betydelselös punkt som det uppstått en skiljaktighet. Utskottsmajoriteten har i anledning av en motion av herrar Ernulf och Winberg yrkat att ett tillägg skall göras till 5 § lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar.

Orsaken till yrkandet är att i förarbetena till denna paragraf har man med ordet ”meddelad” tydligen avsett det land där skiljedomen skulle vara underskriven. Men i praktiken har bestämmelsen kommit att tolkas så att skiljedomen skall anses meddelad i det land där skiljedomsförfarandet har ägt rum. Nu menar motionärerna att man i klarhetens namn borde ange det i lagtexten. Departementschefen har behandlat denna fråga i sin proposition och uttalat att han för sin del anser det helt naturligt att man skall betrakta en utländsk skiljedom som meddelad där förfarandet har ägt rum och att detta också torde vara allmänt vedertaget betraktelsesätt. Därför ansåg departementschefen inte att någon ytterligare lagändring behövdes. Det hade nämligen föreslagits av de sakkunniga som hade att överse vår lagstiftning i förhållande till den här konventionen att man skulle göra ett sådant här tillägg. Remissinstanserna var emellertid delade i sina uppfattningar, och departementschefen hade stannat för att inte föreslå något tillägg. Han blev heller inte övertygad av de skiljaktiga meningar som kom till synes i lagrådet, där man var två mot två. Nu menar motionärerna som sagt att man i klarhetens namn ändå borde ha det här tillägget.

Jag vill understryka att i praktiken har det här väldigt liten betydelse, och man har nog en känsla av att här har motionärerna mera motionerat av en viss sorts perfektionism; någon praktisk betydelse har ändringen inte. Jag ber således, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid justitieutskottets betänkande nr 27.

Herr talman! Justitieutskottets vice ordförande har inför kammaren redogjort för betänkandets innehåll och bakgrunden till den lagstiftning som vi här har att behandla, och jag behöver alltså inte gå in på det. Jag tänker bara uppehålla mig vid det problem som har gjort att vi stannat i skilda meningar. Jag vill gärna först, herr talman, säga att jag tänker inte dramatisera den skiljaktighet som förekommit i utskottet. Det är ingen fråga som har någon större praktisk betydelse, utan gäller egentligen om det är riktigt att försöka få en lagtext som är så tydlig som möjligt, så att den inte skall vålla några missförstånd. Problemet är alltså i själva verket vad som skall menas med utländsk skiljedom, och det tycks — som fröken Bergegren sade — vara allmänt vedertaget att en skiljedom anses utländsk om skiljeförfarandet ägt rum i ett annat land. Man tillämpar inte lagtexten efter ordalydelsen, vilket ju egentligen skulle innebära att skiljedom skulle anses meddelad i det land där den var underskriven. Vi har som sagt inom utskottsmajoriteten insett att frågan inte reser några större praktiska problem. Vi har egentligen haft ett skäl för att vilja ha en komplettering av lagtexten, och det skälet är att i enlighet med den vokabulär som använts i rättegångsbalken betyder ”meddelad” egentligen det som har varit avsikten vid den här lagens tillkomst, nämligen meddelad liktydigt med underskriven. Därför har vi tyckt att det var riktigt att få en komplettering av lagtexten så att man inte skulle känna någon tveksamhet rörande innebörden i gällande rätt. Vi har faktiskt heller inte, herr talman, i utskottet kunnat få några skäl från minoriteten för att en komplettering i klarhetens namn inte skulle vara möjlig att göra. Eftersom vi bör vårda oss om en riktig lagtext, som kan förstås av alla, bör man enligt utskottsmajoritetens mening göra den föreslagna kompletteringen, som också de båda justitieråden i lagrådet har ansett vara lämplig. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att vi reservanter har angivit ett ganska gott skäl för att inte vidta denna ändring, nämligen det att det i praktiken inte har varit några olägenheter med formuleringen. Den oklarhet som fru Kristensson vill undanröja tycks aldrig ha existerat vid tillämpningen av lagen. Det gör att jag tycker man skall ha starkare skäl än fru Kristensson hade, innan man går emot propositionen i detta fall, där de sakkunniga och de som behandlat dessa frågor inte har varit eniga utan stannat ungefär vid en fifty-fifty-opinion. Departementschefen har sedan valt en av tolkningarna, och då tycker jag att det är ganska rimligt att vi följer honom.
Herr talman! Fröken Bergegren säger återigen att den nuvarande lagtexten i praktiken inte har vållat några problem, och det instämmer jag i. Men efter vad jag förstår kan det rimligen inte vålla någon olägenhet att vi kompletterar lagtexten så att den blir tydlig. Det är inte något utslag av perfektionism, som fröken Bergegren tidigare sade, utan det är ett utslag av en önskan som många faktiskt kan ha att få en lagtext som är klar och otvetydig. Det enda skäl som då tycks kvarstå är att vi tvingas ha en annan mening än vad departementschefen haft, och det anser jag i och för sig inte är särskilt tungt vägande, då utskottsmajoriteten här har funnit en lösning som är tillfredsställande ur lagteknisk synpunkt.
Herr talman! Som motionär reagerar jag litet när fröken Bergegren kallar det för perfektionism att vilja ha en klar lagtext. Alla borde väl kunna vara överens om att vi skall skriva lagar som är så klara som möjligt, så att inte bara jurister utan helst också förståndiga lekmän kan begripa dem. Principfrågan är i detta fall att man använder samma ord med olika betydelser i olika lagar. Om man i en speciallag vill ge ett ord eller ett uttryck en annan betydelse än den i juridiskt språkbruk vanliga, så är redan det litet olämpligt, och under alla förhållanden tycker jag det är ett minimikrav att man då i speciallagen talar om att här har uttrycket en speciell betydelse. Gör man det, så är saken klar och tydlig. Det är bara detta ganska anspråkslösa önskemål som motionärerna framställt och utskottsmajoriteten godtagit.

Herr talman! Genom min motion, nr 1526, har jag påtalat en brist i den nu föreslagna lagen om försvarsuppfinningar. Jag är medveten om att det är förklarligt om en propositionsförfattare råkar förbise någon detalj i en så svårbedömbar materia som det här gäller. Med tillfredsställelse konstaterar jag att utskottet mycket ingående behandlat min motion och utan förbehåll erkänner att jag har rätt då jag påvisar att det kan uppstå fall då en skyddssökande förvägras rätt att få ett mönsterskydd på grund av ett hemlighållande under längre tid än vad mönsterskyddslagen nu medger. Jag har i motionen anvisat en möjlighet att genom en relativt enkel ändring i mönsterskyddslagen komma till rätta med de av mig påtalade bristerna. Av respekt för denna materias svårbedömbarhet har jag dock föreslagit att Kungl. Maj:t skall låta utreda sambandet mellan patenträtten och mönsterrätten i fråga om försvarsuppfinningar och att förslag till lämplig åtgärd därefter skall framläggas för riksdagen. Det framgår också att civilförvaltningen vid remissbehandlingen av mönsterskyddsutredningens betänkande — SOU 1965:61 — på sin tid observerade just det av mig i min motion påtalade förhållandet och begärde en utredning av samma innebörd som den jag föreslagit. Civilförvaltningen framförde sitt förslag om utredning närmast för att tillgodose försvarets behov. Utskottet har helt riktigt uppfattat att min motion däremot syftar till att i uppfinnarens intresse möjliggöra ett skydd för här ifrågavarande slag av mönster. Det hedrar utskottet att det fastslår: ”Detta intresse finner utskottet i och för sig vara beaktansvärt.” Därefter kan jag inte längre förstå utskottet. Man vill inte tillmötesgå kravet på utredning förrän tillräckliga erfarenheter vunnits av den nya mönsterskyddslagens tillämpning. Jag måste fråga: Vad är det för erfarenheter man skall skaffa sig när det redan nu konstateras att lagarna i det av mig påtalade fallet gör det omöjligt att tillgodose ett intresse för mönsterskaparen som utskottet erkänner vara beaktansvärt? Utskottet gör till slut ett kategoriskt uttalande av innebörd att den som finner sig böra skydda en uppfinning enligt mönsterskyddslagen men hindras från att göra detta genom sekretessbestämmelserna i den föreslagna lagen inte är rättslös om han lider skada till följd av att mönstret inte kunnat skyddas, eftersom skälig ersättning av allmänna medel i så fall skall utgå. Jag har med anledning av vad utskottet i detta avseende anför genom hänvisning till 14 § första stycket och till vad som sägs på s. 44 i propositionen ifrågasatt om detta verkligen är riktigt i det fall som av mig anförts. Jag har i detta avseende under hand tagit kontakt med utskottets ordförande och sekreterare och därvid fått den försäkran, att mina farhågor är ogrundade. Jag har velat göra detta påpekande för att det härigenom skall vara på ett prejudicerande sätt fastslaget att ersättning skall utgå enligt den åberopade paragrafen om skada uppkommer i sådant fall som jag i min motion anfört. Det kan röra sig om mycket avsevärda belopp, och man hade kunnat ordna den här saken genom att göra den av mig föreslagna ändringen i mönsterskyddslagen. Herr talman! Jag har inte anledning att ställa något yrkande. Jag har bara velat framföra de synpunkter som jag tycker är riktiga. Jag har anledning att tro att det inte skall dröja alltför länge innan man kommer till insikt om att lagen bör ändras i detta avseende.
Herr talman! Jag anser mig inte ha anledning att närmare kommentera vad herr Löfgren anfört; han uttryckte i det stora hela uppskattning över lagutskottets handläggning av ärendet. Utskottet har konstaterat att det som herr Löfgren tagit upp i sin motion är beaktansvärt. Även regeringen står honom nära i det avseendet; i propositionen om mönsterskyddslagen heter det att det inte är uteslutet att behov kan uppkomma av sekretessregler i fråga om mönster för krigsmateriel. Men departementschefen anförde samtidigt att det knappast fanns anledning att tillmötesgå ett av civilförvaltningen i dess remissyttrande rest utredningskrav innan man samlat erfarenheter av mönsterskyddslagen. Denna lag har varit i tillämpning drygt ett år, och erfarenheterna av lagen är därför tämligen begränsade. I fråga om ny lagstiftning är det ju ganska vanligt att man när det gäller speciella punkter, beträffande vilka man i förväg inte säkert kan bedöma behovet av lagbestämmelser och hur dessa i så fall bör utformas, låter erfarenheten av lagtillämpningen ge den behövliga vägledningen. Ungefär så har utskottet resonerat även i det här fallet.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

Herr talman! Utrikesutskottet — där kommunisterna i enlighet med här i landet gängse praxis inte är representerade — har tillstyrkt regeringens förslag att fram till 1974 årligen betala ett belopp motsvarande 34 miljoner dollar av svenska statsmedel till IDA, ett av organen i Världsbanksgruppen. Vad är då detta IDA, och vad är Världsbanken och dess filialorgan? Vems ärenden går de? Vem drar nytta av pengarna? Det är frågor som är i högsta grad angelägna och berättigade. Man spiller inte ett par hundra miljoner kronor årligen av svenska lönarbetares pengar utan att man också är skyldig att säga folk sanningen om vart pengarna går. Världsbanksgruppens verksamhet har sedan början av 1950-talet väsentligen varit inriktad på kreditgivning åt fattiga och lågt industrialiserade länder. IDA är ett av bankgruppens sidoorgan, speciellt upprättat för att kanalisera medel för vissa investeringar, som går via regeringarna i berörda länder och som inte utgör renodlade och direkta affärsinvesteringar. Detta betyder givetvis inte att IDA är mer ”social” som institution än banken är. Det betyder endast att IDA svarar för sådana s.k. infrastrukturinvesteringar — i utbildning, transportväsen, kraftutbyggnad — som utgör basförutsättningar för att de rika industriländerna sedan affärsmässigt skall kunna öka sin utplundring av de fattiga och lågt industrialiserade länder som fortfarande ligger i de rika ländernas intressesfär och som icke befriat sig från det imperialistiska inflytandet. Utskottet ger sig inte in i någon vettig sakdiskussion om IDA :s och bankgruppens natur och ändamål. Utskottet konstaterar helt övermaga att påståendena i kommunisternas motion om organens imperialistiska och reaktionära karaktär inte är sanna. Men utskottet avstår visligen från att söka bevisa detta sitt summariska påstående. Jag skall därför tillåta mig en liten granskning av bankgruppens och IDA :s verksamhet. Vi skall se hur det verkligen förhåller sig. Vi skall använda ett för ändamålet säkert och oantastligt material. Jag har här med mig avdrag ur Världsbankens och IDA:s egna rapporter. Där finns noggranna uppgifter om mottagarland, om investeringarnas typ och om belopp och tidpunkter. Vill utskottet efter att ha tagit del av redovisningen fortfarande påstå att uppgifterna är felaktiga, så må utskottet framhärda i denna tjurskalliga och narraktiga attityd. Jag vill dock påstå att Världsbanksgruppens egen redovisning är användbar för att rätt belysa problemet. Världsbanksgruppens ideologiska bakgrund är i och för sig helt klar. Redan 1952 uttalade en ledande person i banken, amerikanen Eugene Black, att verksamheten inte syftade att bygga upp konkurrerande industrier i de fattiga länderna. Ändamålet skulle enligt Black i stället vara att underlätta utnyttjandet av sådana råvaror och halvfabrikat som Förenta staterna behövde. I överensstämmelse med denna grundsats förde Världsbanken en politik, som gick ut på att av låntagarna kräva att de skulle ha en positiv inställning till privatkapitalismen, att de skulle föra en konservativ finanspolitik och ha en balanserad budget m.m. Sedermera har man i viss mån mildrat dessa krav. Men man har fasthållit vid kravet på välvilja mot en privatkapitalistisk struktur. Och detta är f. ö. det mest klara och uppenbara i både bankens och IDA :s politik. Den berör över huvud bara den kapitalistiska delen av världen eller rättare sagt de regioner i världen som utgör de kapitalistiska stormakternas viktigaste exploateringsobjekt och intressesfärer. Praktiskt taget utan undantag utgör låntagarna sådana länder som handelspolitiskt varit knutna till USA, Storbritannien, Västtyskland och Frankrike, eller till imperialistiska andrahandsnationer som Rhodesia eller Sydafrika. Ett land som Cuba har lämnat världsbanksgruppen. Relativt progressiva länder som Guinea eller Förenade arabrepubliken intar en ytterst blygsam plats. Typiskt för hela inställningen är att när man i IDA:s redovisning talar om Kina, då menar man Formosa, och när man talar om Korea, menar man givetvis Sydkorea. Från socialdemokratiskt håll är man ganska pinsamt medveten om att kritiken mot Världsbanken och IDA innehåller besvärande sanningar. Man försöker därför rädda sig med att säga, att dessa institutioner strävar efter större bredd i sin långivning och att en förbättring inträffat eller är på väg. Hur förhåller det sig med dessa påståenden? USA kontrollerar en fjärdedel av rösterna i Världsbanken. Löftet om att bankens och IDA:s politik skall bli bredare och mer tolerant härrör från den amerikanske chefen, som är identisk med den man som trappade upp och införde den systematiska massförstörelsens taktik i USA:s krig mot det vietnamesiska folket. Herr McNamara är med andra ord en man som blivit grundligt skolad i olika sidor av den imperialistiska taktiken. Det är tydligen på den grunden som man från regeringshåll anser sig kunna lita på hans löften. Vad kan vi då utläsa om IDA:s politik? Och i vilken mån har på sistone en förändring skett? Låt oss se på IDA:s och bankens redovisning! Den pakistanska militärdiktaturen, en socialt reaktionär regim, är IDA :s näst största kund, med 500 miljoner dollar sammanlagt. Den tredje låntagaren i storleksordning är Indonesien med 227 miljoner dollar, Indonesien där en exempellös terror och massmord på progressiva oppositionella varit den amerikanskstödda marionettregimens kännetecken. En reaktionär diktatur, som med militärt våld mött bönders och arbetares försök att organisera sig, behärskar Turkiet — Turkiet som med 112 miljoner dollar är den femte kunden i storleksordning. Det lilla Paraguay, sedan 20 år diktatur under den barbariske mördargeneralen Alfredo Stroessner, har njutit stöd med 21 miljoner. Till den korrumperade kejsarregimen i Etiopien, där man ännu inte upphävt slaveriet, har slussats 40 miljoner dollar. Medan länder som Syrien eller Irak inte återfinns i projektredovisningen har den reaktionäraste av Mellersta Österns stater, Jordanien, fått 17 miljoner. Militärdiktaturen Ecuador ståtar med totalt 25 miljoner, medan Chile inte har fått något lån sedan 1961. Den amerikanskstödda regimen i Kongo-Kinshasa, medansvarig i mordet på premiärminister Lumumba och i massakrerna i Stanleyville och politisk garant för amerikanskt grepp om strategiskt viktiga råvarufyndigheter, har fått 28 miljoner, den folkliga regimen i Kongo/Brazzaville däremot blygsamma 5 miljoner. Sekou Torés Guinea lyser givetvis med sin frånvaro, men Malawi och Malagasy har fått respektive 20 och 29 miljoner. Men så har dessa länders regimer också mycket riktigt visat stor öppenhet i förbindelserna med Sydafrika och dess regering. Den numera helt diktatoriska kungaregimen i Marocko har fått 27 miljoner, general Arellano i Honduras, som redan 1963 kastade ut den folkvalde liberalen dr Villeda Morales, har som belöning erhållit 25 miljoner. Den korrupta och folkfientliga högerdiktaturen i Sydkorea har fått sammanlagt 62 miljoner från IDA. Det är lika mycket som det visserligen ekonomiskt brittiskberoende men dock politiskt betydligt mer anständiga Tanzania. Har det då inträffat någon förskjutning i IDA :s verksamhet till förmån för en annorlunda fördelning? Det är ju detta som framhålls som ett argument för att man trots bristerna skall fortsätta att stödja IDA från svensk sida. Studerar man hur fördelningen har förskjutits de senaste åren, finner man ingen sådan tendens; snarare tvärtom. Efter den reaktionära och av CIA inspirerade militärkuppen i Ghana har landet för första gången erhållit stöd från IDA, något som aldrig förekommit under president Nkrumahs tid. Ny kund sedan 1971 är t.ex. Dominikanska republiken, där den USA-stödde presidenten Balaguer efter ett gigantiskt valfusk lyckades manövrera ut demokraten Juan Bosch och nu fått sin belöning från IDA. Efter den olagliga valkuppen i Guyana, som förde USA-vännen Burnham till makten och utmanövrerade socialisten Cheddi Jagans Progressiva folkparti, har också Guyana förts upp på IDA: lista över vällovliga regimer. Malagasy, som leds av Sydafrikas samarbetspartner och Moise Tshombes på sin tid specielle vän, president Tsiranana, har också sedan 1968 kunnat glädja sig åt IDA :s uppmärksamhet. Detsamma gäller Indonesien, som först efter att ha kvalificerat sig genom två års USA-inspirerad fascistisk militärdiktatur och efter mordet på minst 800 000 verkliga eller föregivna kommunister fördes upp på listan bland länder som ansågs värda understöd. Till dem som stärkt sin position i IDA:s låneschema hör också Ecuador under den gamle militärdiktatorn Ibarra, kung Husseins Jordanien och Kamerun, där regimen sedan åratal för öppet krig mot befrielserörelser och för ändamålet utnyttjar hjälp av franska arméförband. Ser man speciellt på IDA:s långivning under 1970-1971 finner man som det kanske mest anmärkningsvärda draget att fascistdiktaturen i Indonesien avsevärt förbättrat sin position och blivit IDA:s andra kund i storleksordning. En stärkt ställning har också givits Turkiet. I Afrika synes det vara särskilt markant att proportionerna mellan något mer anständiga regimer som Tanzania och Uganda å ena sidan och reaktionära regimer som Etiopien å den andra förskjutits till de förstnämndas nackdel och de senares fördel. Jag vet inte om det är detta som IDA:s vänner menar med en bredare bas för långivningen, nämligen bl.a. den ökade satsningen på fascistregimen i Indonesien. Var det denna typ av breddning man väntade sig? Är det detta som är skälet till att man fortfar att stöda IDA? Vill man alltså öka stödet åt Indonesien? Är det generalerna i Djakarta som skall kvittera ut mer och mer av de medel som svenska lönarbetare slitit ihop och betalat in? Om vi slutligen gör en översikt av Världsbanksgruppen mera som helhet, framstår den reaktionära tendens som regeringen här direkt och indirekt stöder som än mer markant. För 1970—1971 har gruppens största enskilda kund varit Indien med 243 miljoner dollar. Därnäst följer tre utpräglade högerdiktaturer, Argentina, Brasilien och Colombia med totalt 645 miljoner. Till Argentina anser man sig i Sverige anständigtvis inte kunna exportera vapen, men understödja bistånd dit går tydligen för sig. Det kan vara lika effektivt för högerdiktaturen som vapen. Den primitiva och genomkorrupta kejsarregimen i det feodala Iran hedras för 1970-1971 med summa 165 miljoner, Indonesien med 96 och Sydkorea med 92 miljoner. Israel får 20 miljoner, medan kringliggande arabländer, som är mycket lägre industrialiserade, saknas i årets uppställning. I Europa ges massivt stöd åt tre utpräglade högerdiktaturer, Grekland, Spanien och Turkiet, som tillsammans får 256 miljoner dollar. Spanien får faktiskt två och en halv gång så mycket pengar som t.ex. Tanzania. Är det ett uttryck för herr McNamaras större öppenhet och större bredd? Är det denna satsning på general Franco som gör utrikesutskottet så entusiastiskt för Sveriges uppslutning kring bankgruppen och så irriterat över den kommunistiska protesten? Om vi helt kort ser på några enskilda projekt, så finner vi att för 1970-1971 har IDA och banken satsat bl.a. på utbildningsverksamhet i Etiopien, Grekland, Indonesien, Iran och Turkiet. Vad tror herrarna i utskottet att det är för sorts undervisning som svenska lönarbetare här hjälper till att betala? Vad tror ni de grekiska överstarna och de indonesiska generalerna vill lära och propagera för folket? Hur många indianers liv har det kostat att driva igenom de av Världsbanken stödda kraftprojekten i det av militären och storkapitalet behärskade Brasilien? Både jag och herrarna i utskottet vet mycket väl svaret. Och det är just därför att vi alla vet det verkliga svaret som utskottsmajoriteten och regeringen vill fortsätta hjälpen för att konsolidera de etablerade intressena i världen och som kommunisterna vägrar att gå med på att skicka svenska pengar till dessa regimers stöd. Det finns ingen anledning att här mer vända sig till regeringen, utskottet eller till dem, som suttit och kanaliserat den amerikanska underrättelsetjänstens fondmedel till skilda svenska och internationella organisationer. Men det är till yngre och radikalare folk inom t.ex. socialdemokratin och centern som jag här vill ställa frågan: Kan ni med bibehållen politisk anständighet och heder vara med om att stödja utskottet här i dag? Är det denna ökade satsning på obskyra och folkfientliga regimer som för er representerar internationalismen? Ni har er möjlighet att säga ifrån att det inte var detta ni ville, att den verklighet som speglas i IDA:s och Världsbankens egen redovisning är för skandalös för att ni skulle låna er att medverka därtill. Valet är ert. För kommunisternas del är saken klar: inget stöd av svenska löntagares pengar till denna motbjudande verksamhet i imperialismens och folkförtryckets tjänst. Jag yrkar bifall till motionen 1519.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö började sitt anförande med att referera vad Världsbankens förre chef Eugene Black yttrade år 1952. Jag tror inte att man vid behandlingen av IDA-frågan i dag skall hänvisa till vad som sades år 1952 och vad som sades av mr Black. Det är klokare att se på vad IDA är i dag och på den verksamhet som IDA kommer att bedriva i fortsättningen. IDA är ju en del av Världsbanksgruppen, och man arbetar med hjälp av anslag från de industrialiserade och utvecklade länderna. IDA lånar i sin tur ut pengar och ger anslag till fattiga länder, och i den mån man beviljar lån är det fråga om räntefria lån. Man tar en mindre administra tionsavgift på 3/4 procent och lånen löper på 50 år. Självklart är dessa lån olika dem som i övrigt beviljas från Världsbanken och som i sin tur upplånas på den privata kapitalmarknaden i olika länder. På dessa lån är räntesatsen 7 procent och de löper på en mycket kortare tid. Det är alltså ogynnsammare ur de fattiga ländernas synpunkt att låna på det sättet. Man kan säga att IDA fyller en viktig funktion. Självklart riktade herr Svensson sin starka kritik mot IDA eftersom vänsterpartiet kommunisterna i sin motion har yrkat avslag på att vi skall bevilja anslag till IDA. Det är märkligt att samtidigt kunna konstatera, att vänsterpartiet kommunisterna faktiskt yrkade på ökade anslag till IDA år 1967 trots att Världsbanken, enligt herr Svenssons mening, var som sämst i början av 1960-talet. Det finns givetvis en hel del att anmärka på när det gäller IDA :s verksamhet. Men det har skett en uppstramning och förbättring av denna, och det kan i dag inte riktas samma anmärkningar mot IDA som tidigare. Det är också bakgrunden till att regeringen i en påfyllnadsöverenskommelse, som det heter, om IDA-bidragen har bundit sig för ett stöd till verksamheten för åren 1971, 1972 och 1973. Utskottet tillstyrker att detta bidrag skall utgå med en tredjedel under det kommande budgetåret. Det är en överdrift att säga att Sverige deltar i ett stort arbete med parallellfinansiering, som det har stått i en tidningsartikel. Stark principiell kritik har riktats mot IDA från svensk sida, och framför allt har kritiken tagit sikte på bankgruppens deltagande i parallellfinansieringen. Jag talar då inte enbart om IDA. Det är klart att i IDA finns som medlemmar icke socialistländer i meningen kommunistiska länder. Men det finns också där länder som har en socialistisk regim och samtidigt är u-länder. Jag kan som exempel nämna Chile, Tanzania, Algeriet och Ceylon. Efter att ha lyssnat till herr Svensson vill jag säga att hans resonemang om USA:s roll i detta sammanhang är betydligt överdrivet.

— Man skall hålla det i minnet när man diskuterar IDA och de anslag som det är fråga om i dag och som utskottet för sin del har tillstyrkt.

Om IDA inte skulle kunna föra en politik som ur svensk synpunkt är acceptabel är det självklart att den svenska regeringen också kommer att framföra sina erinringar och utöva kritik på det sätt som har skett hittills. Ur svensk synpunkt är det nämligen angeläget att IDA verkligen bedriver en verksamhet som är till fördel för utvecklingsländerna, där behoven av lån är mycket stora. Herr Svensson anförde en rad exempel på reaktionära länder och regimer som hade fått lån från Världsbanken. Jag vill säga att de flesta exempel som herr Svensson gav hänför sig till tiden före 1967. I en diskussion som utrikesutskottet hade med McNamara ställdes konkreta frågor om han skulle vara beredd att medverka till lån till länder av Chiles typ eller andra länder, i andra världsdelar, som har en mer socialistisk utveckling än många av de länder med reaktionära regimer som herr Svensson nämnde som exempel. De flesta lånen av det här slaget hänför sig alltså till ett skede då banken hade en helt annan ledning och förde en helt annan politik än i dag, och det är först på senare år som banken har kommit att få en ur vår synpunkt mer tillfredsställande utveckling. Förhoppningen från vår sida är att banken skall fortsätta på detta vis för att inte minst IDA skall kunna fylla den funktion för vilken IDA har tillkommit.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

Herr talman! Herr Arne Geijer är i sitt genmäle mycket försiktig, och det tyder på att han, som så många andra, är pinsamt medveten om att det här är fråga om en ganska skum affär. Jag noterar särskilt att herr Geijer inte på något sätt kommenterar mina sifferuppgifter och att han inte nämner en enda siffra som stöd för sitt påstående att bankens och IDA:s politik skulle ha blivit bättre. Han utslungar bara påståendet att politiken har blivit bättre. Men jag har ju anfört ett exempel, nämligen att fascistdiktaturen i Indonesien ryckt upp som andra kund i den utlåning som skett under 1970/71. Är det ett uttryck för att IDA:s politik har blivit bättre och är det skälet till att det svenska stödet skall fortsätta? Sedan är det sant att vpk kanske först efter någon tid har upptäckt vad som verkligen pågick bakom de internationalistiska fraserna och kulisserna. Det är inte så märkligt om man i en borgerlig omgivning är illa informerad — ty ni som är IDA:s vänner har verkligen aldrig velat ha fram sanningen. Men skillnaden mellan oss och er är ju den att vi vill rätta våra misstag och är beredda att ta konsekvenserna av dem medan ni vill fasthålla vid misstag och vid att den indonesiska regimen skall stöttas upp. Die im Irrtum verharren, herr Geijer, sie sind die Narren! Det är heller ingalunda så att Eugene Black, som jag nämner bara för att visa var Världsbanken stod redan från början, är den enda ideolog som här har uttalat sig. T. o. m, i utskottets betänkande tvingas man erkänna bl.a. följande: ”I vissa fall kan Världsbanksgruppens allmänna utlåningspraxis leda till att länder som för en aktiv nationaliseringspolitik missgynnas.

Det är ju vackert att herr Geijer plockar fram den omständigheten att herr McNamara förklarar sig i ord vara villig att stödja Chile. Det har nämligen IDA inte gjort sedan 1961. Ännu 1970/71 har något lån icke givits till Chile. Däremot har man, som jag sade, ökat sin långivning till generalerna i Indonesien. McNamaras motsättning till USA-administrationen tycker jag är ett ganska beklämmande argument, om det nu är det enda som herr Geijer här har att anföra. Det kan ju bara betyda att herr McNamara kommer i motsättning till sig själv, och det tror jag inte är en motsättning som kan förbättra IDA:s politik. Den har enligt de siffror jag har anfört och som jag har framför mig rörande IDA s långivning under 1970/71 icke heller givit något sådant resultat. Det är också orsaken till att vi framhärdar i vårt avslagsyrkande.
Herr talman! Om nu vpk skulle ha varit fel informerat 1967, kan det väl inte heller uteslutas, med den argumentation som herr Svensson i Malmö för, att så också kan vara fallet i dag. När herr Svensson redogör för sina låneuppgifter gäller de ömsom IDA och ömsom bankens verksamhet i övrigt, och det är två skilda saker. De lånevillkor som bl.a. nämndes av herr Svensson tillämpas naturligtvis också i realiteten, dock inte av IDA utan av Världsbanken i övrigt, och det är en viss skillnad. Jag menar att det inte mot bakgrunden av vad herr Svensson sagt här finns anledning att på det sätt han gjort angripa IDA. Vi har nämligen kommit fram till — och jag tror inte att vi är fel informerade som vpk var — att IDA bedriver en verksamhet som ur utvecklingsländernas synpunkt är mycket nyttig och nödvändig. Mycket av den kritik som herr Svensson riktade mot IDA:s verksamhet kan han också rikta mot den svenska u-hjälpen, eftersom inte heller den kan anpassas efter de skiftande regimer som finns i olika länder och efter de skiftningar i regimerna som förekommer i länder, till vilka vi i vissa fall ger stöd. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Här har jag, herr Arne Geijer, Världsbankens och IDA :s egen statistik. Det är den information som har väglett oss. Herr Geijer har inte redovisat sin. Han har inte anfört en enda siffra. Han har ingen kommentar att göra rörande den starkt ökade långivningen under 1970/71 till fascistdiktaturen i Indonesien. Jag väntar fortfarande på ett besked, om det är detta herr Geijer anser vara uttryck för McNamaras större tolerans och den större bredden i långivningen. Att jag kopplar samman Världsbanken och IDA beror mycket på att de administreras så att säga tillhopa, bara som olika grenar av samma grupps verksamhet. För övrigt har de ju också gemensam chef. Vad beträffar IDA :s värde för u-ländernas utveckling så har jag aldrig bestritt att dess verksamhet åstadkommer en utveckling. Men vad är det för sorts utveckling? En tjänsteman inom IDA, Mrs. Teresa Hayter, har skrivit en bok som heter Aid as Imperialism, som kommit ut i Pelican-serien. Där anför hon bl.a. att det inom IDA själv har gjorts en utredning beträffande IDA-hjälpens inkomstpolitiska verkan på utvecklingen i Pakistan, som är en av IDA s stora kunder. Utredningen gav vid handen att inkomstutvecklingen under den tid IDA hjälpt Pakistan hade blivit regressiv. Den hade blivit ogynnsammare ur social och progressiv synpunkt under den tid IDA hade svarat för långivningen. Den utredning som visade detta lär sedermera ha undertryckts inom IDA och aldrig publicerats på vanligt sätt.